Fru talman! Jag vill bara upprepa att vi delar den uppfattning som Birgitta Dahl hade ännu för två år sedan, nämligen att det var en kommunal uppgift att upprusta skolor, en uppgift som inte krävde några statliga bidrag. Det är riktigt att beslutet om en upprustning fattades under den socialdemokratiska regeringens tid, men det var inte på initiativ av den socialdemokratiska regeringen, utan beslutet fattades som en eftergift åt vänsterpartiet. Det var beklagligt att så skedde. När det gäller de fukt och mögelskadade husen har det nu under de senaste drygt fem åren skett en betydande upprustning och det har gjorts betydande insatser. Den bidragsram som riksdagen har fastställt är vid det här laget mer än förbrukad, vilket innebär att de värsta skadorna rimligen bör vara reparerade. Till sist: I fråga om insatserna för att komma till rätta med radonhus föreslår regeringen inte -- som det står i Birgitta Dahls fråga -- en minskning, utan man föreslår tvärtom en ökning av dessa bidrag under nästa budgetår.

Fru talman! Upprustningen av skolorna upphör ju inte alls. Skolorna är som bekant en kommunal uppgift. Det är kommunernas ansvar att rusta upp skolor som är undermåliga på olika sätt. Så har det varit under lång tid, och så är det fortfarande. Under detta budgetår satsas 900 milj.kr. i statsbidrag till denna upprustning. Det är bra, eftersom detta är utmärkt som arbetsmarknadspolitiska åtgärder betraktat. Då finns det skäl för statsmakten att gå in och ge denna stimulans. Men under normala förhållanden är upprustningen en kommunal angelägenhet och den bör så förbli. Jag upprepar att detta var också Birgitta Dahls uppfattning ännu för två år sedan. Det var inte Birgitta Dahl och den socialdemokratiska regeringen som föreslog att staten skulle gå in och finansiera upprustningsarbetet, utan det var vänsterpartiet, och enbart som en eftergift för att få vänsterpartiets stöd för kommunaliseringen gick socialdemokraterna med på detta. Nu återgår vi till den gamla socialdemokratiska politiken som var högsta visdom för två år sedan, och jag kan inte se att det är något fel.
Fru talman! Jag konstaterar att vi är och förblir beredda att fullfölja satsningen på upprustningen av skolans fysiska miljö. Vi anser att detta är nödvändigt både av sysselsättningspolitiska skäl och av rättfärdighetsskäl för att påskynda handikappanpassningen och förbättringen för övrigt av skolans fysiska miljö. Sedan tycker jag också att det är oerhört viktigt att vi får ett besked från Bengt Westerberg. Dagen före valet hade Bengt Westerberg och Anne Wibble en torgdebatt. Bengt Westerberg frågade om han, om han skulle bli socialminister, ändå inte kunde få litet grand att dela ut. Svaret blev att han skulle få litet -- han skulle bums få till handikappreformen. Men vid finansutskottets utfrågning häromveckan fick vi veta att det finns pengar till vårdbidrag med 295 milj.kr., men att det inte finns ett öre till en handikappreform i höst. Är detta sant?

Fru talman! Fortsättningen av stödet till handikapporganisationerna är med hänsyn till inflationsutvecklingen bara en uppföljning av vad vi har gjort under en följd av år. Men jag konstaterar att Bengt Westerberg, låt vara med så små ord som möjligt, erkänner att det inte finns ett öre avsatt för en handikappreform och att möjligheterna att genomföra någon sådan helt är beroende av budgetförhandlingarna inom regeringen. De nödrop som Bengt Westerberg då och då utsänder via Svenska Dagbladet och övriga media, liksom i tal inför olika församlingar, är naturligtvis ett uttryck för att det går ganska svårt i de där förhandlingarna.

Fru talman! Jag konstaterar än en gång att det inte finns någon ekonomisk täckning för löftena om en handikappreform. Dessutom accepterar regeringen en arbetslöshet på bortåt 5 % och driver en politik som ökar arbetslösheten. Detta drabbar handikappade mer än några andra. Vi hade härom veckan en genomgång av de här frågorna med länsarbetsnämnden hemma i mitt län. Man meddelade att det i dag är totalstopp när det gäller att få ut människor med funktionshinder i arbete, detta på grund av den höga arbetslösheten. På denna punkt är det dessutom så, att direktiven till arbetsmarknadsverket har luckrats upp av den nuvarande regeringen.

Fru talman! Anita Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag som miljöminister är beredd att vidta för att sprida kännedom om möjligheten att erhålla ersättning från miljöskadeförsäkringen. Miljöskadeförsäkringen har varit i kraft sedan den 1 juli 1989. För försäkringen svarar ett miljöskadekonsortium. I detta konsortium ingår försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringsbolagen, Skandia, Trygg-Hansa och Wasa. Den som bedriver miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd eller anmälan är skyldig att bidra till försäkringen. En skadelidande enligt miljöskadelagen kan erhålla ersättning från miljöskadeförsäkringen enligt de försäkringsvillkor som har godkänts av regeringen, om den som har vållat skadan inte kan betala eller om skadevållaren är okänd eller om skadeståndsanspråket är preskriberat. Det är naturligtvis viktigt att allmänheten känner till att det finns en miljöskadeförsäkring. Hittiills har information i huvudsak spridits genom konsortiets försorg. Enligt uppgifter har bl.a. naturvårdsverket, kommunala förvaltningar, advokater, försäkringsbolag och viss fackpress erhållit informationsbroschyrer om miljöskadeförsäkringen. Enligt min mening faller det sig naturligt att myndigheterna inom miljöområdet också gör en insats för att sprida ökad information om miljöskadeförsäkringen och de möjligheter till ersättning som försäkringen erbjuder.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för det positiva svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den att jag sommaren 1989 blev tillfrågad av den dåvarande miljöministern Birgitta Dahl om jag ville bli ledamot i miljöskadenämnden. Efter ett år frågade jag Karin Söder, som också hade utsetts till ledamot, om hon hade hört någonting från denna nämnd. Men vi stod lika frågande båda två. I november 1991 kallades jag äntligen till det första sammanträdet. Då kunde alla i nämnden konstatera att inte en enda krona hade betalats ut. Alla i nämnden var då rörande överens om att det behövs mycket mera information om miljöskadenämndens verksamhet. Jag tycker att det är bra att miljöministern anser att det är viktigt med information. Vi får väl hjälpas åt så gott vi kan att sprida information om miljöskadenämnden. Jag anser nämligen att det rör sig om viktig verksamhet och att de som åsamkas skador på grund av miljöverksamhet också bör få ut pengar.

Fru talman! Berndt Ekholm har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag är beredd att vidta för att hålla nere arbetslösheten i Sjuhäradsbygden. Jag är medveten om den besvärliga situationen i Sjuhäradsbygden, där tekoindustrin svarar för en viktig del av industrisysselsättningen. Sysselsättningen inom tekoindustrin har minskat väsentligt under de senaste åren och den rådande lågkonjunkturen har förstärkt de strukturella problem som finns sedan länge. Regeringen har under hösten vidtagit en rad åtgärder som bidrar till att bekämpa arbetslösheten i landet. Bl.a. har arbetsmarknadspolitiska insatser prioriterats: På förslag i tilläggsbudget I har riksdagen beslutat att tillföra AMS ytterligare 3,3 miljarder kronor för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därutöver har regeringen den 19 december 1991 beslutat att genom utnyttjande av finansfullmakten tillföra AMS 1,3 miljarder kronor. Det är AMS uppgift att utifrån behovet i olika län fördela medlen. Länsarbetsnämnden skall göra nödvändiga prioriteringar inom länet. Älvsborgs län har under innevarande budgetår, med de nämnda resursförstärkningarna, tilldelats totalt 856 milj.kr. för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringen beslutade i november 1991 att Dessa medel kommer att användas för särskilda förmedlingsinsatser i Sjuhäradsbygden för friställda från tekoindustrin. Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit fortsatt stora resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Fru talman! Jag jobbar inom departementet med ett förslag, som berör ungdomar upp till 25 år. I en sådan här arbetsmarknadssituation friställs många yrkesarbetare med 5--10 års erfarenhet. När lediga arbeten uppstår, är det mycket lätt för dessa att gå in. Ungdomarna får en mycket svår situation under 1992 och 1993. Jag hoppas därför att inom en inte alltför avlägsen framtid kunna lägga fram ett förslag riktat för ungdomar under 25 år. När det gäller teko vill jag framhålla att det faktiskt var den socialdemokratiska regeringen som föreslog den avreglering som gör att teko befinner sig i en så svår situation.

Fru talman! Jag vill påminna Berndt Ekholm om att socialdemokraterna, när vi senast i denna kammare diskuterade pengar till arbetsmarknadsåtgärder, föreslog ett tillägg till AMS på drygt 700 milj.kr. Det var en måndag. miljarder kronor till AMS att delas ut under resten av detta budgetår. Jag anser att regeringen verkligen har försökt göra goda insatser. Jag vet inte hur socialdemokraterna kommer att se på det budgetförslag som vi har framlagt för riksdagen. AMS redovisar tre olika nivåer och regeringen har givit AMS den högsta nivån. Vi gör faktiskt mycket stora insatser för närvarande.

Fru talman! Det gäller att finansiera dem på ett sätt som skapar förtroende på penningmarknaden så att vårt svenska ränteläge inte går i höjden. Det skulle vara det värsta som kunde drabba våra löntagare och företag. Det sista kan vi vara eniga om.
Fru talman! Det är naturligtvis jätteviktigt att få balans i den ekonomiska politiken. Men vår politik hade snarare varit att vi hade använt t.ex.byggandet såsom en motor i ekonomin och stoppat en del av era skattesänkningsförslag. Där har man ett utrymme att göra flera förnuftiga insatser, som ökar tillväxten i samhället och som är bra även för vår bygd.

Fru talman! Bäste herr Hagberg! Problemet är att en tredjedel av de svenska företagen i dag går med förlust, och en hel del av dem går med stora förluster. Vad de måste göra för att över huvud taget överleva är att på olika sätt försöka förbättra lönsamheten. Lars-Ove Hagberg och jag verkar vara eniga om att det är bra med dessa utbildningsinsatser som gör att företagen kan hålla ut och gå ur krisen med högre kompetens. Men läget är också sådant att även om man nu arbetar på olika nivåer är antalet konkurser 50 per dag, och det är ett högt tal. Jag är också medveten om att överläggningarna i natt inte har lett till någon överenskommelse. Jag har tagit reda på företagets policy. En policy är att klara övertaligheten utan uppsägningar. Men det finns även ett antal underpunkter. Jag kan inte förstå att företaget inte kunde bli sams med den fackliga organisationen redan på basnivå. Enligt uppgifter som jag har fått var man sams, men facket kröp ur vid ett senare tillfälle.

Fru talman! Jag vill först tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag vill också säga att det inte förvånar mig att arbetsmarknadsministern ser positivt på att man nu utnyttjar medel för investeringar, exempelvis skogsbilvägar. Det gör jag efter att ha läst en motion av Börje Hörnlund från 1985/86, där han anser att 50 milj.kr. är alldeles för litet när det gäller anslag till skogsbilvägar. Börje Hörnlund radar upp flera mycket välgrundade argument som jag helt kan instämma i. Desto mer förvånad blir jag när regeringen nu föreslår att detta anslag skall upphöra. För nästa budgetår anslås 40 milj.kr. till de redan planerade åtgärderna. Jag kan redan nu säga att dessa inte kommer att räcka till. Vi kan framöver förvänta oss att räkningarna från skogsvårdsstyrelserna dimper ner på planläggningskostnaderna. Om regeringen menar allvar med att försöka få fart på Sverige kan skogsnäringen verkligen hjälpa till när konjunkturen vänder. Då är frågan: Skall en försummad skogsvägsutbyggnad stoppa virkesleveranserna till industrin den dag konjunkturen vänder och då vi kan exportera? I svaret säger arbetsmarknadsministern att det inte finns några hinder för en länsarbetsnämnd att anslå medel till ett skogsvägsbygge om den finner att en sådan åtgärd är den lämpligaste lösningen. Det är ett alldeles för vagt besked. Jag tycker att det är befogat att arbetsmarknadsministern här tar nödvändiga initiativ, så att det står klart att vi i lågkonjunkturen skall satsa för att bygga ut skogsbilvägsnätet. Det finns enorma behov. Det är stor konkurrens om de här pengarna. Jag tror icke att det kommer att bli några pengar över till utbyggnad av skogsbilvägar -- här fordras det initiativ.
Fru talman! Ärade länsvän! Mitt partis och andra partiers företrädare i arbetsmarknadsutskottet har varit eniga om att ge AMS rätten att använda sina medel på ett bra sätt. Skulle jag börja att ministerstyra sådana saker kanske John anmälde mig för att inte följa riksdagens beslut. Det skall vi väl ändå inte riskera att råka ut för. Sedan till den motion som John Andersson refererade till. Det är alldeles riktigt att det på den tiden gick in 450 milj.kr. i skogsvårdsavgifter, och bara en liten del gick tillbaka till skogsbruket. Det var fel. Nu avskaffar den här regeringen skogsvårdsavgifterna mot att man inte får bidrag. Det är en stor vinst för skogsbruket. Sedan vill jag upplysa John Andersson om -- goda exempel går hem -- att man i Norrbotten bygger en hel del skogsbilvägar med AMS-medel. I Gävleborg är det tre objekt i gång. Eftersom jag kan skogsbruk är min personliga uppfattning att det här är bra saker.
Fru talman! Först måste jag säga några ord om skogsvårdsavgiften. Det är mycket förvånande att ett flertal gånger -- bl.a. är det omnämnt på flera ställen i budgetpropositionen -- från centerpartister få höra att de här anslagen försvinner därför att man tar bort skogsvårdsavgiften. Mig veterligt har riksdagen aldrig sagt att det finns en koppling mellan det anslaget och skogsvårdsavgiften. Det är en jordbruksminister i argumentnöd som har påstått det, och det har enligt vad jag vet alltid tidigare tillbakavisats från centerpartistiskt håll. Att nu få höra detta argument från först jordbruksministern och nu senast från arbetsmarknadsministern förvånar mig. Jag vidhåller att det behövs en mer aktiv insats från arbetsmarknadsministerns sida. Passa på nu i lågkonjunkturen att bygga skogsbilvägar! Det är möjligt att man på sina håll har anslagit pengar. Jag tror att det behövs mer. Det behöver inte betyda att Hörnlund utsätter sig för att bli beskylld för ministerstyre.

Fru talman! Ansvaret för byggkrisen ligger till 99 % på den förra regeringen. Eller menar Johnny Ahlqvist att vi skall producera lägenheter som sedan skall stå tomma?

Eller att vi skall fortsätta att bygga industrilokaler trots att vi har lediga industrilokaler nästan överallt i samhället? Vi har i dag fortfarande en byggverksamhet i gång som är högre än under högkonjunkturen 1988 och väsentligt högre än i mitten av 1980-talet. Under ett antal år köpte man till sig folk från exportindustrin -- och försämrade därmed Sveriges möjligheter -- för att bygga lokaler som i dag står tomma. Det är en olycka. Nu har olyckan skett, och då är det naturligtvis en stor uppgift för regeringen att lindra den så långt det går, både för byggmaterialindustrin och för byggnadsarbetarna. Det pågår överläggningar på olika håll i regeringen för att hitta bästa möjliga vägar, men vi vill inte agera Ebberödsbank och gå in för att bygga sådant som skall stå tomt.

Fru talman! Jag har här en artikel från Kristianstads län där man intervjuar två i ledningen för Byggnadsarbetareförbundets avdelning i Kristianstad. De säger mycket klart att det här inte är regeringen Bildts fel men att det är nuvarande regeringen som måste se till att byggandet kommer i gång igen. Folk i byggnadsindustrin och byggnadsarbetarna vet mycket väl att den här regeringen har fått ett arv att överta, men de ställer också det berättigade kravet att vi skall vidta åtgärder som underlättar för dem framöver.

Fru talman! Svaret på den frågan är att byggindustrin, byggarbetsmarknaden, måste justeras litet nedåt. Men justeringen får inte vara alltför omfattande, utan marknaden måste förbli sund och klara byggandet när konjunkturerna blir bättre. När det gäller ungdomar som i dag genomgår en utbildning har jag också tidigare sagt att 1992 och 1993 blir svåra år. Men jag är övertygad om att 90 talet därefter blir ungdomens årtionde. Det går inte att i detalj ge råd till var och en, men sammantaget vill jag säga att byggbranschen 1989, 1990 och i början av 1991 gick upp på en väl het nivå. Detta är parterna eniga om, och alla är väl också eniga om att en justering nedåt måste ske, men denna skall inte vara större än nödvändigt.
Fru talman! Jag återkommer till frågan om utbildningen. Man kan naturligtvis inte ge var och en av eleverna ett råd, men vad arbetsmarknadsministern säger visar bara på den brist på kunskap som finns inom regeringen när det gäller byggbranschen. De människor som utbildar sig för byggbranschen går två år i gymnasiet, och efter detta skall de ha 6 000 timmars praktik -- alltså ytterligare tre år -- innan de blir färdiga byggnadsarbetare. Detta innebär som det är i dag att de som i dag genomgår denna gymnasieutbildning och de som har lämnat utbildningen inte kommer att bli klara med sin utbildning någon gång. Vi kommer alltså att tappa en generation bestående av sju årskullar, och så står Börje Hörnlund här och säger att vi måste ha kompetens när marknaden vänder! Men den kompetensen har vi tackat nej till, eftersom eleverna inte får genomgå sin yrkesutbildning. Man kan sätta in åtgärder för att de här ungdomarna -- mellan 800 och 900 i Kristianstads län -- skall kunna avsluta den yrkesutbildning de påbörjade för fem år sedan, men detta går inte såsom konjunkturen är i dag och såsom man i dag bedriver politik inom byggbranschen.

Fru talman! Jag skall förmedla budskapet till Kristianstads län, där man inte kan genomgå sin utbildning när det blir arbetslöshet, att arbetsmarknadsministern skall tillsätta en kommission eller en kommitté. Jag hoppas att i varje fall de fyra som sitter i den kommittén får arbete.

Fru talman! All arbetslöshet är enligt mitt sätt att se det en tråkig företeelse. En arbetslöshet på 14 % inom byggarbetarkåren är en otillfredsställande siffra. Vad jag har sagt är att det, när man nu har producerat bostäder så att det står litet tomt mest överallt, blir fråga om en rätt smärtsam omställningsprocess. Vi måste in med andra investeringsobjekt, men omställningen blir inte så lätt. Byggruppen skall diskutera detta med arbetsmarknadens parter på ett offensivt sätt. Jag personligen har mött företrädare för Byggnadsarbetareförbundet, företrädare för byggentreprenörerna, företrädare för maskinentreprenörerna, osv. vid ett flertal gånger fram till nu. Vad som nu händer är att de ministrar som har ansvar för områden som är viktiga i detta sammanhang och jag, som får ta ansvar när det inte riktigt går bra i det svenska samhället, skall sätta oss ned och på bästa möjliga sätt resonera kring detta tillsammans med personer som har sådan sakkunskap som finns hos både arbetsgivar och arbetstagarparten.

Fru talman! Som jag tidigare sade är det inte trevligt för dem som är arbetslösa inom en yrkesgrupp när arbetslösheten ligger på 4 %. För dem som är arbetslösa är det mindre trevligt. Det jag tycker litet illa om i den debatt som ett stort antal debattörer vill föra här i dag är att det som tidigare har hänt liksom är bortglömt. Jag tycker egentligen inte att det anstår debattörer i kammaren, som ju har vissa kunskaper om det läge som har uppstått genom överhettningen och ''storbyggandet'' under 1989, 1990 och 1991, som har gett upphov till de tomma lägenheterna och de tomma kontoren. I LO-tidningen har man i ett reportage om byggnadsarbetare en liten delrubrik som säger ''s bär skuld''.

Fru talman! Jag är medveten om de här siffrorna. Samhället satsar oerhört ambitiöst på bostadsbyggande och annat. Men det jag med den här frågan har försökt sätta fingret på är att det nu sker oerhört snabba förändringar. Sedan jag formulerade frågan har 30 byggarbetare i Norrköping blivit arbetslösa, och på många andra orter är det som sagt ännu värre. Jag har all respekt för att Börje Hörnlund anser att redan 4 % egentligen är mycket illa, att redan 4 % borde föranleda åtgärder och inge oro. Problemet är att det går rasande fort utför. Jag skall inte nu fullfölja den här replikväxlingen, eftersom jag vet att statsrådet framför sig har en svettig eftermiddag och att flera andra debattörer kommer att beskriva situationen. Jag hoppas att vi under eftermiddagens lopp skall bli överens om att politiken faktiskt måste läggas om för att denna oerhört snabba nedgång på bostadsmarknaden skall förhindras.

Fru talman! Mona Sahlin har frågat om anledningen till att regeringen bedömer att sysselsättningen 1992 skall sjunka mer än vad konjunkturinstitutet förutspått. Låt mig först säga att beräkningsunderlaget för de två prognoserna delvis är olika. Konjunkturinstitutets prognos bygger i huvudsak på statistik t.o.m. det första halvåret 1991, medan bedömningen i finansplanen tar hänsyn till statistikuppgifter för även en senare del av året. Regeringens prognos baseras därför på mer aktuella uppgifter än konjunkturinstitutets prognos. Det innebär bl.a. att regeringen i sin prognos kunnat ta hänsyn till utvecklingen under det tredje kvartalet. Den karakteriserades av en kraftigt sjunkande ekonomisk aktivitet. Denna bild förstärktes av det rekordlåga antalet lediga platser och den kraftiga sysselsättningsminskningen under de tre sista månaderna förra året. Regeringen har till följd av detta bedömt att den ekonomiska aktiviteten under 1992 blir lägre än vad konjunkturinstitutet förutspått. Just nu finns det inga tecken på en vändpunkt i ekonomin. Tyvärr får vi ytterligare någon tid räkna med en kärv arbetsmarknad. Regeringen har därför tillfört den aktiva arbetsmarknadspolitiken kraftiga förstärkningar för att lindra de ekonomiska och sociala konsekvenserna av arbetslösheten.

Fru talman! För att Mona Sahlin inte skall behöva fortsätta och läsa igenom hela luntan vill jag klart uttala att min och regeringens uppfattning är att det är bäst om var och en är med och arbetar efter sin förmåga. Det ger det bästa för folkhushållet. Det läge som regeringen tar över är besvärligt, och mycket är tyvärr hemmalagat. Det medger inte minst en hel del socialdemokratiska ekonomer. Detta är nu parat med en besvärlig internationell lågkonjunktur. Förra veckan träffade jag OECD:s arbetsmarknadsministrar. OECD lade ju fram en prognos i december. I inledningen av det dokument som arbetsmarknadsministrarna nu ställde sig bakom justerar OECD:s sekretariat ner prognosen snarare än upp. Det är naturligtvis mycket tråkigt eftersom vi ju länge väntat på en viss internationell draghjälp. Den behövs. Det går att göra en hel del här hemma, och det gör regeringen, för att skapa långsiktig framtidstro, men det internationella behövs också i hög utsträckning för att det skall börja gå uppåt på ett sätt som ger full sysselsättning.

Fru talman! Jag vill återigen betona att vi inte behöver tvista om att läget är djupt allvarligt. Vi har svåra anpassningsproblem som vi måste ta tag i och som den ekonomiska politiken har ett huvudansvar för. Det jag är nyfiken på och kräver att få besked om, är alla dessa andra saker som nu finns i budgeten och som påverkar arbetsmarknadsverkets möjligheter att bedriva utbildning för så många som möjligt. Det gäller t.ex. att trycka ut elever från komvux, att i onödan ställa byggnadsarbetare arbetslösa och att utan att beskriva sysselsättningseffekterna diskutera utförsäljning av hela den statliga företagsamheten. Vilka analyser av sysselsättningseffekter har man gjort? Dessa saker är ju tydligen så överordnade att man gör detta trots den svåra lågkonjunkturen. Jag vill att en regering som gör detta också visar att man har bedömt sysselsättningseffekterna och inte tyckt att de var så allvarliga, eftersom man ändå lägger fram förslagen. Men det finns inga sådana bedömningar i budgeten, och det är därför jag frågar. Jag upprepar att jag blir ännu mer orolig om Börje Hörnlund nu svarar att det inte finns någon sådan analys.
Fru talman! Det finns en mängd företag som i dag är statligt ägda som med lika stor fördel kan ha annan ägare. Om kapitalet då investeras i en framtida infrastruktur som är bra för alla företag, bra för den ekonomiska utvecklingen och bra för var och en som behöver en bra infrastruktur -- för det behöver ju också enskilda -- kommer det sammantaget att leda till ett bättre läge. Det är inget självändamål för staten att äga företag. Det har man ju t.o.m. förstått i Ryssland i dag.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att arbetsmarknadsministern inte försöker svara. Det beror väl på att det inte finns en bedömning på arbetsmarknadsdepartementet eller på något annat departement, jag bryr mig inte ens om vilket, av vilka sysselsättningseffekter de egna förslagen får, men man tänker ändå lägga fram dem nu mitt i den svåra arbetslöshetskris som Sverige är inne i, eftersom de är så viktiga -- vad det nu är för uppgifter som är så viktiga. Börje Hörnlund kan säkert bättre formulera vad den borgerliga regeringen tycker än vad jag kan. Men bristen på svar i dag leder mig till slutsatsen att man har gjort allt detta utan att bemöda sig om att visa vad det betyder för sysselsättningen. Kan Börje Hörnlund förneka att alla de som nu tvingas ut från komvux måste ta vägen någonstans, att alla dessa byggnadsarbetare som blir arbetslösa i onödan måste ta vägen någonstans eller att de ungdomar som skulle kunna arbeta med att rusta upp våra skolor nu måste göra någonting annat? Det räcker inte med att berömma sig om att ha en stor pott för AMS om man trycker ut i onödan. Jag saknar tyvärr en analys här.
Fru talman! Om ett år skall vi ta och kontrollera den siffra som Mona Sahlin nämner för komvux. Jag är ganska övertygad om att komvux kommer att ha stor verksamhet kommande år. Den argumentering som pågår om att det ena skall uteslutas helt och inte kan rymmas osv. är felaktig. Men det behöver vi inte bråka om här, eftersom facit kommer. Sedan vill jag faktiskt påminna Mona Sahlin om att hon har frågat om vad som skiljer två prognoser åt, men hon räknar tydligen med att jag skall ha en omfattande matematik för olika delområden i bakhuvudet. Det tycker jag är litet fel. Jag har besvarat den fråga som är ställd här i riksdagen till punkt och pricka.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. I lördags demonstrerade tiotusentals byggnadsarbetare i hela landet. I Göteborg, där jag var, demonstrerade 3 000. De ville ha jobb, och de uttryckte sin vrede över regeringens arbetslöshetspolitik. I går var vi några riksdagsmän som träffade byggentreprenörer och fack i Göteborg, och budskapet där var detsamma: En hel bransch ropar på hjälp. Regeringen tar inte frågan på allvar. Inga konkreta åtgärder föreslås nu. I stället säger Börje Hörnlund att krisen till 99 % beror på den förra regeringen. Detta är ett helt felaktigt påstående. Börje Hörnlund och regeringen flyr från sitt ansvar i denna fråga. Det är på det sätt som regeringen har hanterat frågan om byggandets finansiering som har skapat den stora oron inom byggbranschen och som i hög grad har bidragit till det byggstopp som råder i dag. Om regeringen inte vidtar omedelbara åtgärder slås byggbranschen och dess yrkeskår sönder, och det får återverkningar inom andra näringar. Det innebär att vi går mot en nationalekonomisk förlust av stora mått, och detta måste förhindras. I dag är alltså ungefär 15 % byggnadsarbetare arbetslösa, och snart är var fjärde byggnadsarbetare arbetslös. Detta betyder 20 000-- 25 000 personer, och med den följdeffekt det har inom andra näringar kommer 100 000 personer att vara arbetslösa på grund av krisen i byggandet. Därför bör regeringen ge branschen besked om finansieringen så snart som möjligt. Låt t.ex. de projekt som sätts i gång under 1992 gå med de finansieringsregler som nu gäller! Sätt fart på byggandet av samlingslokaler! Upprusta dåliga skolmiljöer! Sätt fart på ombyggnader i stället för att slopa tilläggslånen, som regeringen nu föreslår! Regeringen bör också stimulera kommuner och landsting att tidigarelägga projekt. Det är bättre att satsa pengar på byggprojekt och få något uträttat för pengarna än att ösa ut dem i form av arbetslöshetsunderstöd.

Fru talman! Anledningen till att vi ställer frågorna är naturligtvis den oro vi möter bland våra förbundskamrater. Bakom demonstrationerna och allt annat ligger oron för jobben: Vad händer med mig och min familj, vad händer med bygget? Jag tror inte att Börje Hörnlund är den stora boven i dramat, utan det är andra herrar i regeringen. Det är Bo Lundgren och Knut Billing, som är sakkunnig. Det är de som drastiskt drar ner rullgardinen och säger att det nu skall vara helt andra spelregler på marknaden. Det är det som gör att den här situationen har uppstått som kommer att leda till historiska arbetslöshetstal. Regeringen som kollektiv är naturligtvis ansvarig för sysselsättningen och jobben, och då drabbar frågorna Börje Hörnlund. Vi har tidigare haft debatter, och det finns ingen anledning för oss frågeställare att tala om för arbetsmarknadsministern hur det ser ut -- han vet hur det ser ut i Värmland, i Jämtland och på andra håll. Men anledningen till att regeringen måste sätta sig ned och diskutera sig fram till en strategi är att regeringen måste ge ett besked, oavsett om det gäller ett bygge i Smygehuk, Riksgränsen eller Torsby i Värmland. Annars kommer man inte att kunna starta byggen, och det är den stora problemställningen. Fru talman! Om Börje Hörnlund går hem till regeringen och tar en ordentlig runda med sina kolleger där, så att de inte går ut med olika bud, kanske det blir litet bättre. Men det är viktigt att det ges besked till byggentreprenörerna och till byggjobbarna. Vi som företräder byggjobbarna i riksdagen är djupt oroliga för framtiden. Hemma i Värmland är arbetslösheten drygt 20 %.

Fru talman! Den här snart två timmar långa debatten, om arbetslösheten och särskilt arbetslösheten bland byggnadsarbetare, har handlat om många olika ting, också om orsakerna till arbetslösheten, där arbetsmarknadsministern och frågeställarna har haft olika uppfattningar, vilket icke är förvånande. Jag skall inte använda min taletid till att analysera bovarna i dramat, eftersom de är flera. Det räcker med att säga att det i Gävleborgs län, som jag representerar, är uppenbart att det råder både en ihållande lågkonjunktur och pågår en mycket markerad strukturomvandling och att det tillsammans med andra orsaker bär skulden till att Gävleborgs län i dag har den högsta arbetslösheten i Sverige alla kategorier och alldeles speciellt bland byggnadsarbetarna. Några av de talare som före mig ställt frågor har frågat om på vilka nivåer arbetsmarknadsministern och regeringen avser att agera direkt, om det räcker med 25 % eller 30 % arbetslöshet osv. Jag kan bara konstatera att arbetslösheten för byggnadsarbetarna i Hälsingland, i den norra halvan av vårt län, i förra veckan passerade 40 %. Hos oss stiger byggarbetslösheten med drygt 2 % i veckan. Detta kräver åtgärder, och de åtgärderna måste vidtas nu. Jag tycker det är bra när arbetsmarknadsministern redovisar de ökade anslagen till AMS, men det räcker inte. Om mitt hemlän, Gävleborgs län, skall ha rimliga chanser, och det gäller också övriga skogslän, att i framtiden kunna erbjuda sina medborgare en mer långsiktig trygghet i tillvaron, måste åtgärder med mer långsiktig verkan nu sättas in. Det är lämpligt att nu under en lågkonjunktur investera i infrastrukturförbättringar när det gäller kommunikationer och på utbildningens område. Jag vill ha arbetsmarknadsministerns svar på om han är beredd att vidta dessa åtgärder.

Fru talman! Låt mig säga följande till arbetsmarknadsministern. Jag är helt övertygad om att man inte enbart kan spara sig till en utveckling och till en bättre ekonomi. Man kan inte dra åt alla bromsar och tro att marknaden fixar resten. Byggmarknaden är en viktig regulator i ekonomin. Det finns åtråvärda projekt på den marknaden som man kan starta med mycket kort varsel. Det gäller ROT-projekt, boende för äldre och inte minst infrastrukturinvesteringar. Det märkliga är att de infrastrukturinvesteringar som nu görs berör storstadsregionerna. Låt mig därför avsluta med några tips för glesbygden, som Börje Hörnlund kanske har glömt bort. Satsa på att rusta upp riksväg 45, väg 400, grusvägnätet och genomför många andra för glesbygden och Norrlandslänet värdefulla infrastrukturinvesteringar. Det kan hjälpa till att dämpa den negativa effekt som nu hotar att öka arbetslösheten katastrofalt, inte minst i våra nordligaste län. Tänk på det, statsrådet!

Fru talman! Jag frågade statsrådet vilket besked jag kan ta med mig hem till de arbetslösa byggnadsarbetarna och industriarbetarna i Melleruds kommun. Statsrådet svarade att vi måste se tillbaka till överhettningsåren. Jag kan försäkra statsrådet att om jag skulle säga detta till de arbetslösa byggnadsarbetarna i Mellerud så skulle de inte tro sina öron. Nog vet väl statsrådet hur det står till i små glesbygdskommuner och hur överhettade dylika kommuner har varit. Melleruds kommun har aldrig någonsin varit överhettad. Vi har hög arbetslöshet vare sig det är låg eller högkonjunktur. Vi har på sin höjd ett par tomma lägenheter, och vi har inga tomma kontor. Vi har över huvud taget stora behov av att restaurera skolor, bygga kringfartsleder och rusta upp Dalslands kanal. Vi behöver också ett beslut om Norge--Vänern-länken, så att vi kan sätta i gång med järnvägsbygget. Frågan är fortfarande, arbetsmarknadsministern, om vi kan få ekonomiska förutsättningar för det här.
Fru talman! Beträffande pengar från AMS till olika länsmyndigheter är det säkert riktigt att regeringen har legat på den högsta nivån. Därmed är det inte sagt att det är en tillräcklig nivå. Det är uppenbart att man i Västmanlands län saknar pengar för att t.ex. utbilda omstrukturerade byggnadsarbetare eller arbetslösa tjänstemän från de stora industrierna. Det här är en ny grupp arbetslösa i vårt län. Det rör sig om relativt välutbildade tjänstemän som behöver en ny typ av utbildning, som också ofta är dyrare än andra utbildningar som vi hittills har varit vana vid. När det gäller bostäder kan jag dela Börje Hörnlunds resonemang om att man inte skall bygga onödiga bostäder. I mitt hemlän har vi från slutet av 70-talet och början av 80-talet omfattande erfarenhet av tomma lägenheter. Här vill jag dock föra fram och peka på det omfattande program som finns i länet för upprustning av skolor. Regeringen saknar pengar även för dessa insatser. Är arbetsmarknadsministern beredd att medverka till att vi får pengar för att rusta upp skolorna?
Fru talman! Kostnadsökningarna inom byggsektorn mellan år 1986 och 1990 berodde på att mer än hälften av byggandet var inriktat på näringslivets behov av kontor och industribyggandet. Detta byggande styrs helt av marknaden. Under denna period drog näringslivets byggande i väg snabbast. Kraven på material och arbetskraft ifrån näringslivets sida var så stora att brister uppstod på dessa områden. Detta medförde att kostnaderna steg i höjden kraftigt och att byggnadsarbetarkåren blev större. Inom näringslivet var man beredd att betala för den kapacitet man ansåg sig behöva. Under denna period skedde således näringslivets prisstegringar. Det var med andra ord marknadskrafterna som drev upp priserna på den oreglerade sektorn, vilket också drabbade bostadsbyggandet och ökade byggnadsarbetarkåren. Byggnadsarbetarna har inte bett om denna överhettning. Marknaden har drivit fram situationen. Skall byggnadsarbetarna nu straffas för detta? Jag menar att samhället måste ta sitt ansvar. Byggnadsarbetarkåren kan behöva bantas. Men det måste ske under ordnade former.

Fru talman! Jag har en sista fråga till arbetsmarknadsministern: När kommer arbetsmarknadsministern och regeringen att reagera på åtgärdsförslaget med satsningar i Gävleborgs län? Vi anser att dessa åtgärder bör sättas in nu, och inte långt senare när situationen har blivit ännu värre.

Fru talman! Jag ber att få tacka för det svar som jag har fått. Det är alldeles riktigt, som statsrådet säger -- det är inom regeringen inte Mats Odell som har ansvaret för folkrörelser. Det var faktiskt en av utgångspunkterna för min fråga. Frågan är: Varför skrev då Mats Odell ett uttalande i frågan? En annan utgångspunkt för min fråga var att de formuleringar som statsrådet Odell använder närmast har karaktären av en deklaration för regeringens sida om att folkrörelser inte skall ha statligt stöd. Den deklarationen stämmer inte med det som uttalas på civildepartementets område. Jag är till freds med att statsrådet Davidson nu tar avstånd från sin regeringskollegas skrivningar på området. Jag hoppas då att det är också är regeringens ståndpunkt som nu deklareras från kammarens talarstol, så att vi rent principiellt kan vara överens om att folkrörelserna har ett stort värde och att folkrörelserna även fortsättningsvis skall kunna erhålla stöd för sin verksamhet från statens sida. Den deklarationen har vi fått från statsrådet här, och det är jag till freds med. Ytterligare några kommentarer. Statsrådet skriver ganska mycket om folkrörelserna som en möjlighet att ta över en del verksamheter som nu bedrivs inom den offentliga sektorn. Det är möjligt att man kan göra det på vissa områden, bl.a. på det kooperativa området. Men jag vill också varna för att från regeringens sida se folkrörelserna som ett medel för privatisering. När det sedan gäller bidragsberoendet skall jag be att få återkomma, förhoppningsvis i min replik. Jag vill nu bara konstatera att statsrådet tar avstånd från Odells skrivningar beträffande folkrörelserna.

Fru talman! Jag tänkte just ta upp frågan om självständigheten och bidragsberoendet. Det är naturligtvis lätt att på rent matematiska eller ekonomiska grunder beräkna den andel av en förenings eller en folkrörelses verksamhet som betalas direkt av staten. Men en folkrörelses eller en förenings hela verksamhet återspeglar sig ju inte, som statsrådet väl känner till, i den ekonomiska biten, utan folkrörelsearbetet präglas av att en mycket stor del av verksamheten sker oavlönat och på ideella grunder. Därför kan man inte enkelt mäta vad statsbidraget egentligen betyder och hur bidragsberoende en folkrörelse egentligen är. Att jag känner det så angeläget att ta upp detta beror på att det finns starkt opinionsbildande krafter -- ''den nya välfärden'' -- som nu försöker lära svenska folket att de cirka sju miljarder som staten satsar på folkrörelserna egentligen är bortkastade pengar som bara går till att vi ryggborstar varandra.

Fru talman! Jo, vi är alldeles överens om att det stora ideella engagemanget på olika nivåer och i olika sammanhang är väsentligt för folkrörelserna, att det är därigenom som också folkrörelserna är väsentliga för staten och för samhället och att man därför också skall ge dem stöd. Vi är också överens om att det är viktigt att stöd det utformas så att det inte styr folkrörelsernas verksamhet och att det utformas så att självständigheten kan bevaras. Jag motsätter mig inte att man i svåra tider ser över formerna för bidrag och även nivåerna på dessa, så länge folkrörelserna får bära bördorna på lika grunder, något som kanske inte alltid har präglat förslagen från olika regeringar -- inte bara denna utan även andra -- genom åren. Jag har alltså ingenting emot att man genomför den översynen, men man får inte ha den utgångspunkt som kom till uttryck i Mats Odells skrivning, och man har får inte ha den utgångspunkt ''den nya välfärden'' har när man försöker ta död på folkrörelserna i Sverige genom att påstå att man skall hjälpa dem till ett bättre liv.

Fru talman! Det möte som Helcom hade i september ägde rum innan den nya regeringen hade tillträtt. Det var alltså den förra regeringen som deltog i mötet. Jag tror att jag kan påstå att det snarare finns en större ambition från den nuvarande regeringen att låta internationell expertis delta i dessa prövningar än vad den tidigare regeringen hade. Jag har också protokollet framför mig. Det var ju så att Danmark lade fram ett förslag om en forskarpanel. Den skulle studera konsekvenserna av all möjlig trafik över Öresund. Det står också i protokollet att man tyckte att det var ett utmärkt förslag. Nu har var sak sin tid, och jag kommer att aktualisera frågan på nytt när jag träffar miljöministern från Danmark, förhoppningsvis ganska snart.

Fru talman! Det är helt riktigt att man kan utläsa ur protokollet att de förväntar sig att få delta. Därför är det oerhört viktigt att återigen lyfta fram den här frågan till Helcom, att informera om läget osv. Då har övriga länder all möjlighet att fortsätta att diskutera och ställa frågor. Dessutom behövs det naturligtvis en uppföljning även från min sida och från miljödepartementets sida när det just gäller att se till att vi efterlever det som vi har diskuterat på de internationella mötena.

Fru talman! Sverige har skrivit under Esbokonventionen, men alla har inte gjort det, så den går inte att tillämpa direkt. Men vi har för avsikt att följa intentionerna i Esbokonventionen innan den har trätt i kraft.
Fru talman! Såvitt jag förstår har den förra regeringen förklarat att man interimistiskt skulle följa Esbokonventionen även innan den var ratificerad.